Svar på interpellationer Herr talman! Fredrik Schulte har frågat mig om regeringen kommer att lägga fram förslag på provisionsförbud vid förmedling av fonder och hur konsekvenserna av liknande förslag kommer att drabba konkurrensen på den svenska fondmarknaden. Frågor om provisioner och andra tredjepartsersättningar ingår i det lagstiftningsprojekt som pågår för att i svensk rätt genomföra Mifid II-direktivet. Målet med reglerna är att stärka konsumentskyddet och ta bort intressekonflikter som riskerar att leda till att värdepappersinstitut lämnar råd som inte är i kundens intresse. Det är också viktigt att värna om konkurrensen på den svenska finansmarknaden, så att konsumenter och andra investerare kan välja från ett brett urval av finansiella produkter och leverantörer. Som svar på de två första frågorna kan jag säga att jag nyligen har meddelat att regeringen inte avser att i samband med genomförandet i svensk rätt av Mifid II lämna förslag om ett sådant långtgående provisionsförbud som det som 2013 års värdepappersmarknadsutredning har föreslagit. Vad gäller de två sista frågorna kan sägas att sparbankerna är en viktig del i ett geografiskt spritt distributionsnät och att det därför är viktigt med en balanserad utgångspunkt i det regelverk vi nu tar fram. Som Fredrik Schulte och Konkurrensverket framför är minskad konkurrens på fondmarknaden en möjlig effekt av ett långtgående provisionsförbud. Det är en av anledningarna till att vi inte avser att införa ett sådant provisionsförbud. Genomförandet av Mifid II är ett led i arbetet för att stärka konsumentskyddet. Resultatet av de nya reglerna och branschens fortsatta självreglering kommer att behöva utvärderas för att man ska kunna avgöra om problemen med intressekonflikter kvarstår även efter det att direktivet har genomförts och de nya reglerna har börjat tillämpas. Om problemen kvarstår på marknaden för rådgivning om finansiella instrument i Sverige, trots det nya regelverket, bör ytterligare lagstiftningsåtgärder övervägas. Frågorna bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Avsikten är att regeringen ska kunna fatta beslut om lagrådsremiss under senhösten 2016. Det är ännu alltför tidigt för att kunna säga något närmare om utformningen av kommande lagförslag, och jag hänvisar därför till kommande lagrådsremiss och proposition.
Herr talman! När jag skrev interpellation hade regeringen inte gett besked mer konkret om hur man kommer att landa i de här frågorna. Nu har man gjort det. Jag tycker att de ingångsvärden som Per Bolund redogör för är bra. Jag är glad för svaren och tycker inte att det finns anledning till vidare debatt, utan jag får tacka så mycket för svaret och hoppas att regeringen fortsätter att lägga fram så här bra förslag.